Såsom tidigare meddelats börjar sammanträdet i morgon, torsdagen den 5 december, kl. 10.00 med en frågestund. Därpå besvarar handelsministern i ett sammanhang två interpellationer angående Sveriges EEC-politik och angående åtgärder med anledning av begränsningen av importen till Storbritannien, varefter följer behandling av två gånger bordlagda ärenden. Först därefter lämnas återstående åtta interpellationssvar. Sammanträdet kommer inte att fortsättas på kvällen.

Herr talman! Herr Wiklund i Stockholm och herr Andersson i Örebro har frågat om regeringen har för avsikt att lägga fram förslag om gränsvärden för bullerstörningar och om naturvårdsverket kommer att förstärkas med en enhet för bullerfrågor. Herr Wiklund har dessutom frågat om regeringen är beredd att medverka till att en internationell överenskommelse kommer till stånd om förbud mot trafik med överljudsplan över befolkade områden. Jag ber att få besvara interpellationerna i ett sammanhang. Behovet av normer för högsta tilllåtna buller har under senare år blivit alltmer uppenbart. Sådana normer utarbetas nu av berörda myndigheter inom ramen för den lagstiftning som dessa har att tillämpa. Ett fortlöpande arbete pågår för att anpassa dessa normer till utvecklingens krav. Det är därför inte för närvarande aktuellt att från min sida ta initiativ till att förslag läggs fram för riksdagen om normer för bullerstörningar. Naturvårdsverket har för nästa budgetår begärt att en sektion för bullerfrågor inrättas inom verket. Frågan behandlas i budgetarbetet. Vad gäller frågan om förbud mot överljudsplan vill jag erinra om att svenska regeringen — såsom framhölls i ett interpellationssvar den 28 maj i år i första kammaren — inte kommer att tillåta trafik med överljudsplan över Sverige, om den medför hälsovådliga förhållanden eller leder till skador på byggnader. På svenskt initiativ har nyligen Internationella civila luftfartsorganisationen beslutat om vissa åtgärder för att få till stånd en internationell reglering av de problem som sammanhänger med det civila överljudsflyget.
Herr talman!

Det är mycket tillfredsställande att det i interpellationssvaret konstateras att behovet av normativa gränsvärden för bullerstörningar klart inses även på högsta nivå och att sådana värden nu utarbetas av berörda myndigheter. Man tycks således ha övervunnit sin tidigare osäkerhet, som gjorde att man — i motsats till exempelvis Västtyskland, Norge och Finland — inte ansåg sig kunna fastställa maximigränser för motorfordonsbuller. Det låter emellertid litet oroande att flera myndigheter tycks vara inkopplade på att fixera tillåtna högstvärden för buller. Är det inte naturvårdsverket som därvidlag i varje fall skall verka samordnande? Över huvud taget är det väl en bättre samordning som krävs och ett mera samlat grepp på dessa problem, som behöver få en snabb lösning, även om det onekligen förhåller sig så som jag har utvecklat i min interpellation, att det finns mycket individuella variationer i fråga om motståndskraft och känslighet för buller och att fixa värden gällande alla miljöer därför kan vara svåra att fastställa. Människor med vacklande hälsa, t.ex. nyopererade, personer med hjärtoch cirkulationsbesvär, psykiskt labila, uttröttade eller gamla människor, utsätts av allt att döma lättare för hälsofara och sömnrubbningar genom buller än andra gör. Hörselskador av t.ex. gruvindustrins buller är däremot en mera generellt förekommande = skadeeffekt som drabbar alla eller nästan alla som är verksamma inom sådan industri. Vid den nyligen hållna medicinska riksstämman påvisades att buller ger stressupplevelser som varierar med hur man subjektivt tolkar bullret. Ett såsom meningslöst uppfattat buller stör t.ex. hjärtverksamheten mera än annat buller, som man finner mera förklarligt till sina orsaker. Det är givet att optimala bullernivåer, gällande mera generellt på olika områden, med hänsyn härtill blir svårare att lägga fast. Men hur mycket besvärligare måste detta inte vara, om beslutsprocessen är utspridd på många myndigheter? Utom naturvårdsverket är arbetarskyddsstyrelsen, luftfartsverket, statens institut för folkhälsan, hälsovårdsnämnderna och kanske ytterligare myndigheter inblandade i detta sammanhang. Ett divisionsansvar är aldrig bra, och förhållandena tycks inte bli bättre när den föreliggande lagrådsremissen angående lagstiftning till skydd mot miljöfarlig verksamhet liksom angående en koncessionsnämnd resulterar i en proposition och så småningom i en utfärdad lag rörande denna verksamhet. Ett flyktigt studium av remissen ger ingen klar upplysning om huruvida störning genom buller, som enligt lagrådsremissen betraktas — såvida störningen inte är tillfällig — såsom just miljöfarlig verksamhet, är en företeelse som skall bli föremål för bedömning av en myndighet på t.ex. det kommunala planet. Jag har inte kunnat finna att buller ens särskilt är nämnt i hälsovårdsstadgan såsom en typ av hälsofara, som skall ägnas uppmärksamhet inom hälsovårdsnämnderna. Det kommer dock enligt lagrådsremissen ett förslag om ändring av hälsovårdsstadgan på denna punkt, vilket är att hälsa med tillfredsställelse. Den blivande <koncessionsnämndens verksamhet är i varje fall, enligt vad jag kan finna, vagt avgränsad. Det splittrade ansvaret tycks alltså kvarstå. Statsrådet meddelar nu att naturvårdsverket har begärt en sektion för antibullerverksamhet, i tidningen Aftonbladet t.o.m. betecknad som »en antibullermyndighet som skall ledas av statens naturvårdsverk». Det är mycket tacknämligt, herr statsråd, att ett äskande har gjorts och att frågan prövas i budgetarbetet, men vi har alltså ännu inte någon arbetsenhet ens i form av en sektion. Själv skulle jag tycka att en rejäl fackbyrå vore behövlig på detta område. Det föreligger således bara ett förslag från naturvårdsverket om inrättande av en sektion, även om verkets chef enligt Svenska Dagbladet så sent som den 30 november i år uttalat att det redan är klart att denna sektion kommer att inrättas den 1 juli nästa år. Bullerfrågorna är så stora och svårbemästrade att en sektion enligt min uppfattning uppenbart utgör en för liten arbetsenhet för en effektivt initiativtagande och samordnande antibullerverksamhet. Men det förefaller dock som om vi får en sådan arbetsenhet från den 1 juli nästa år, och det är ändå en början. Jag tycker att detta är värt att notera såsom inledning och första steg på vägen till en verklig antibullerverksamhet. När det gäller flygbullret finns det tydligen inte anledning att vara lika optimistisk som i fråga om bekämpande av buller i allmänhet. Regeringens jetplansförbud för Bromma var mycket begränsat, eftersom det endast gällde reguljär trafik med det nya jetplanet DC 9-20. Jag skall inte närmare gå in på denna fråga även om det vore frestande. Det har ju till mångas förvåning visat sig att det alltfort förekommer jettrafik på Bromma, f.ö. i växande omfattning, vilket särskilt oroat breda grupper. Men jag är säker på att vi får tillfälle till en debatt tämligen snart kring dessa frågor i anslutning till behandlingen av motioner om Stockholms lokalflygplatsfråga. Jag skall i stället be att få säga några ord om problematiken med överljudsflyg närmast vad gäller behovet att uppställa hinder för civila överljudsplan att passera över befolkade områden. Vid det här laget torde faran av s.k. ljudbangar vara så välkänd, att vi inte behöver närmare diskutera den saken. Det som aktualiserat jetbullerfrågan över huvud taget är ju den mycket snabba utvecklingen av jetflyget med ökade bullerstörningar som följd. Sedan jetflyget började för tio år tillbaka har trafiken med sådant flyg tredubblats och väntas under de närmaste fem åren ytterligare fördubblas. Ingen vill självfallet i och för sig hindra att vi tillgodogör oss den tekniska utvecklingen inom flygindustrin, men det får inte ske på bekostnad av folkhälsan, framförallt inte på bekostnad av stora grupper speciellt bullerkänsliga människors hälsa. Vad gäller överljudsplanen producerar ju dessa under sin färd ljudbangar inte bara då de bryter igenom ljudvallen utan även under vanlig färd — snabbare alltså än ljudet — och detta på en koniskt formad bredd av buller på över 100 kilometer, drabbande under dessa plans ohyggligt snabba framfart folk, djur och hus på marken. Man kan, om man så vill, hänga upp jetbullerproblematiken på två nyckelord. Det första är restriktion — restriktiva bestämmelser i fråga om flygplansrörelser av olika slag, där man kunde ingå på en vidlyftig detaljdiskussion. Det andra nyckelordet är konstruktion — det gäller att minska »bullret vid källan» genom nya motorkonstruktioner, föranledda eller »frampressade» av opinionens krav på mindre bullerstörningar. Här måste internationella överenskommelser till för att få fram bestämmelser om viss låg bullereffekt som absolut krav vid typbesiktningen och flygvärdighetsbedömningen av flygplanen. Den 4 april i år yttrade den engelske transportministern i underhuset att det nu finns tekniska grundvalar för en reducering av jetflygbullret med 50 procent, och han framhöll att man planerar en lagstiftning för att säkerställa dessa framsteg. Situationen är likartad i Västtyskland lagstiftningsmässigt.

Rådsförsamlingen beslöt — för övrigt med avslag på ändringsyrkanden, som syftade till att mjuka upp den av utskottet intagna ståndpunkten — med stor majoritet att bifalla utskottets förslag. Detta skedde efter viss debatt så sent som den 26 september i år, f.ö. sedan den som nu talar haft förmånen att på utskottets vägnar presentera förslaget inför församlingen, där som bekant 18 stater i Europa är representerade. Herr talman! Helt nyligen offentliggjordes vidare att en av den amerikanske inrikesministern Stewart Udalls tillkallad expertgrupp uttalat att alla flygningar i överljudsfart över landområden bör förbjudas tills man har hunnit göra noggrannare undersökningar av Ööverljudsbangens inverkan på människor. Europarådsförsamlingens och den amerikanska expertgruppens uttalanden går alltså i viss mån längre vad gäller överljudsplanen än vad vederbörande statsråd gjorde i sitt interpellationssvar i ämnet den 28 maj i första kammaren. Där heter det att regeringen inte kommer att tillåta trafik med överljudsplan över Sverige, om denna trafik förorsakar hälsovådliga förhållanden eller 1eder till skador på byggnader. Denna villkorliga hållning till överljudstrafiken är visserligen uttalat reserverad — och som sådan värd uppskattning — men hållningen är inte så bestämd som den som intagits av de båda nyss nämnda instanserna. Sverige har enligt dagens interpellationssvar såsom initiativtagare medverkat till att Internationella civila luftfartsorganisationen beslutat om vissa åtgärder för att få till stånd en internationell reglering av de problem som sammanhänger med det civila överljudsflyget. Denna metod att nå skydd mot överljudsbuller är lovvärd och bra, men jag och säkert många andra frågar oss vari dessa åtgärder består. Av interpel lationssvaret i första kammaren den 28 maj framgår att åtgärderna endast syftar till att uppnå internationella överenskommelser vad beträffar bullermätningens metodik och kvalitetsoch kvantitetsgränser, som inte får överskridas. Vidare vill man få länder som producerar överljudsflyg att informera om åtgärder som de ämnar vidta för att uppfylla den internationella luftfartsorganisationens krav. Också här gäller det tydligen buller, allt sålunda åtgärder med begränsad räckvidd. Herr talman! Jag skulle också vilja ställa följande fråga: Kommer Sverige att ansluta sig till Europarådsförsamlingens rekommendation till ministerkommittén om att söka få till stånd en internationell överenskommelse om förbud mot överljudsplan över befolkat område redan innan dessa plan står färdiga att tas i bruk? Det finns litet olika besked om tidpunkten för dessa plans verkliga debut, men t.ex. Concorden väntas tas i bruk 1972, enligt för mig senast tillgängliga uppgifter. Det är därför nu man måste ta ställning, om man skall ha någon utsikt att påverka utvecklingen. För övrigt lär det vara möjligt att framföra dessa överljudsplan med hastigheter som understiger ljudets utan att detta blir särskilt oekonomiskt. Jag skulle vara mycket tacksam, om herr statsrådet ville komplettera svaret något på de punkter, där jag ställt frågor.

Herr talman! Jag vill tacka statsrådet Holmqvist för svaret på min interpellation. Det torde inte finnas några skiljaktigheter mellan de olika partierna i fråga om målsättningen att värna människan och hennes miljö mot de förstörande faktorerna. Ändå kan vi konstatera att bullernivån i de större städerna bara ökar och utgör en betydande sanitär olägenhet i stadsmiljön. Bullret förorsakar såväl psykiska som fysiska sjukdomstillstånd. Det har visat sig svårt att komma till rätta med dessa problem. Lagstiftningen på området är mycket ofullständig, och jag är självfallet medveten om att svårigheter förelegat för en adekvat lagstiftning mot buller, eftersom de medicinska och hygieniska grunderna för bedömning i många avseenden varit vaga. Huruvida ett ljud skall uppfattas som buller och i vilken utsträckning buller skall uppfattas som störande beror i hög grad på subjektiva bedömningar, inte bara av ljudets fysiska egenskaper. Dessutom sammanhänger dessa bedömningar med den psykologiska upplevelsen. De rörliga bullerkällorna är de mest besvärande i stadsmiljön och måste därför bekämpas aktivt. Finge vi normer som klargör vilka högsta värden som får finnas för buller skulle säkerligen mycket vara vunnet i detta avseende. Vi har här i riksdagen vid ett flertal tillfällen diskuterat bullerproblemen, senast under vårriksdagen i samband med allmänna beredningsutskottets utlåtande nr 30, vari behandlas motioner med yrkanden om att man skulle fastställa högsta normvärden för buller. I de remissyttranden som återgavs i utlåtandet, bl.a. från Ingeniörsvetenskapsakademien och statens institut för folkhälsan, sades att det fanns mycket gynnsamma förutsättningar för att införa normer beträffande bullerstörningar. Den reservation som var fogad till allmänna beredningsutskottets utlåtande bifölls av andra kammaren. Det är klart att normer för tillåtet buller inte kan få en enhetlig utformning; de måste vägas mot medicinska, hygieniska, tekniska, ekonomiska och sociala faktorer, och dessa kan skifta starkt inom olika verksamhetsområden och miljöer. Givetvis måste dessa normer omprövas allteftersom utvecklingen ställer sådana krav. I sitt svar säger statsrådet att han har klart för sig att normer behövs och att sådana också skall utarbetas. Som herr Wiklund i Stockholm nämnde kommer en hel rad av myndigheter att beröras av denna verksamhet. Det kan naturligtvis beklagas att vi inte i dag har fått ett svar som visar att riksdagen så småningom skall få ta ställning till frågan om normer för högsta bullervärden.

Vad beträffar min andra fråga — huruvida regeringen avser att förstärka naturvårdsverket med en enhet för bullerfrågor — framgår det av svaret att naturvårdsverket i sina petita har begärt att en sådan sektion skall inrättas. Jag hoppas livligt att denna framställning vinner gehör. I olika sammanhang här i riksdagen har skilda utskott — bl.a. andra lagutskottet och allmänna beredningsutskottet — betonat vikten av att vi får en central handläggning av bullerfrågorna. Jag tror att det med en sådan ordning skulle bli lättare att överblicka vilka åtgärder som borde vidtagas genom lagstiftning och på annat sätt för att komma till rätta med bullerproblemen. Enligt min mening borde också landets kommuner i större utsträckning än för närvarande begära en översyn av sina bullerproblem, naturligtvis mot självkostnad. Om vi hade ett statligt organ som «naturvårdsverket, som «centralt handhade bullerfrågorna, skulle det vara en styrka för kommunerna när de begär utredningar. Nu får de vända sig till privata specialister hos firmor som sysslar med bullerfrågor, och dessa har inte samma helhetssyn på miljöfrågorna som naturvårdsverket. Det är viktigt att vi får ett centralt organ av detta slag, ty kommunerna är rätt beroende av att staten ställer sådan service till deras förfogande. Det framgick bl.a. av ett TV-program nu i höst om = bullerproblematiken, hur man bygger ålderdomshem och sjukhus intill gator och vägar, vilka utgör ett verkligt störningsmoment för de patienter och åldringar som vistas där. Detta är ett mycket aktuellt och väsentligt problem, som enligt min mening skulle lösas på ett adekvat sätt, om naturvårdsverket finge den önskade sektionen för bullerfrågor. Herr talman! Jag vill än en gång tacka statsrådet för svaret.
Herr talman! Det föreföll som om herr Wiklund väntade att det skulle anses opassande att han lade sig i debatten om bullerfrågorna. Jag tror inte att någon har uppfattat det så. Jag vet att herr Wiklund är starkt intresserad av dessa frågor och att han inte minst i Europarådet har engagerat sig i dem. Jag tycker att det är helt naturligt att vi skall diskutera problemen. Däremot är jag litet förvånad över att herr Wiklund tycks mena att de olika frågorna skulle kunna sammanföras och handläggas av en enda myndighet. Jag tror inte att en sådan lösning är möjlig. Buller förekommer i dag dessvärre överallt och i skilda miljöer. Därför måste intresset av att skapa ett tystare och trevligare samhälle bevakas på många fronter. I verkligheten är detta också vad som sker. I fråga om vårt bostadsbyggande, stadsplanering och trafikpolitik är det naturligt att bullerfrågorna kommer in i bedömningen. Detsamma är fallet när det gäller arbetarskyddet och förhållandena på arbetsplatserna. I själva verket har vi när det gäller både bostadsbyggandet, trafiken och arbetsplatsförhållandena sedan ganska lång tid tillbaka sysslat med bullerproblemen. Jag kan peka på att socialstyrelsen har utfärdat vissa riktvärden för att ge hälsovårdsnämnderna ledning vid deras bedömning av vad som är att anse såsom sanitär olägenhet i fråga om buller. Dessa riktvärden har man alltså att hålla sig till när man skall bedöma huruvida en lägenhet är att anse såsom olämplig för bostadsändamål på grund av bullerstörningar. Inom statens planverk har utgivits Svenska byggnormer, som innehåller generella anvisningar i anslutning till byggnadsstadgans bestämmelser och vari anges vilken ljudnivå som kan tolereras vid uppförande av nya bostäder. Byggnadsstyrelsen har ägnat frågorna om trafikbullret uppmärksamhet. Man har bl.a. företagit vissa studier av bullret på motorvägen mellan Göteborg och Kungälv, varvid förhållandena i ett bostadsområde noga har registrerats. Därvid har man kommit till den uppfattningen, att avståndet mellan motorvägen och bebyggelsen bör vara cirka 150 meter — det synes som om redan dessa utredningar har givit vissa anvisningar om hur man bör handla på detta område. Statens institut för byggnadsforskning samt statens institut för folkhälsan sysslar likaledes med frågor som rör trafikbullret i bostadsområden. Även här har man försökt skaffa fram material som kan tjäna som underlag för normer beträffande trafikbuller inne i bostadsområdena. Jag skulle kunna anföra ytterligare några exempel, men jag kanske till sist bara skall nämna arbetarskyddsområdet. Som vi känner väl till har arbetarskyddsstyrelsen sedan gammalt sysselsatt sig med dessa problem och försökt väcka intresse för införande av olika skyddsanordningar, såsom hörselskydd och andra åtgärder mot bullret. Nu har frågan tagits upp också inom den internationella standardiseringsorganisationen. Arbetarskyddsstyrelsen har vidare i mars 1968 meddelat vissa generella föreskrifter till förebyggande av skada genom buller, och riktvärden har angivits för bedömningen av riskerna för uppkomsten av hörselskador. Som redan framgått under denna interpellationsdebatt har flygbullret varit föremål för ett betydande intresse. För min del är jag således förvissad om att vi även framöver måste räkna med att olika myndigheter intresserar sig för dessa frågor. När det sedan gäller samordningen förhåller det sig så som herr Wiklund sade. I det förslag till miljöskyddslag som nu översänts till lagrådet ges en anvisning om att naturvårdsverket i framtiden beräknas bli det samordnande organet. Verket skall alltså få möjlighet att mera effektivt syssla med dessa frågor. Jag tror därför inte att det finns så stor anledning att nu ta upp en debatt om samordningen. Vi borde kunna vänta till dess att vi, som jag hoppas, i vår får möjlighet att ta upp en diskussion i anslutning till att förslaget kommer till riksdagen. Sedan kanske jag med herr Wiklund skall något diskutera frågan om Europarådets behandling av bullerproblemen i samband med flygtrafiken. Herr Wiklund tycks se ett visst motsatsförhållande mellan handläggningen i Europarådet och de deklarationer som kommunikationsministern gjort här i kammaren under 1967 och våren 1968. Jag tror inte, herr Wiklund, att vi behöver befara att den svenska regeringen skall ställa sig ointresserad eller negativ till åtgärder mot flygbullret. Men dessa problem handlägges för närvarande inte bara i Europarådet, utan de har också tagits upp i Internationella civila luftfartsorganisationen, såsom herr Wiklund även talade om. Frågan är väl då närmast hur vi skall kunna samordna vårt agerande i de olika institutionerna. Om vi skall kunna lösa bullerfrågorna, tror jag att det är oerhört viktigt att i förhandlingar även få med de stora luftfartsländerna. Det är synnerligen angeläget att få med exempelvis Amerika när det gäller att i detta sammanhang fastställa normer och att få till stånd en lagstiftning i de olika länderna för att komma till rätta med flygbullret. Den svenska regeringen har redan beträffande överljudsplanen gjort den deklarationen att om dessa kommer att förorsaka störande buller kommer regeringen att förbjuda dem. Såvitt jag vet har man inte i något annat land fattat ett sådant beslut som vi gjort här i Sverige, och detta ger väl uttryck för vårt intresse i dessa frågor. Jag har inte någon anledning att polemisera mot herr Andersson i Örebro. Den redogörelse jag här lämnat om att problemen nu är föremål för intresse på olika håll bör kunna utgöra ett svar på herr Anderssons inlägg. Jag tror också att herr Andersson förstår att jag i dag inte kan ge ett besked om hur det skall bli med bullervårdssektionen vid naturvårdsverket utöver vad jag har sagt om att förslaget finns framlagt och är under beredning i budgetarbetet.
Herr talman! Statsrådet Holmqvist säger att det ställer sig svårt att låta ett enda organ handha alla bullerfrågor. Detta är jag medveten om. Immissionssakkunniga sysslar ju med immissionsstörningar från fast egendom och detta är ett stort område. När jag tänkte på den enhet som naturvårdsverket begärt i bullerfrågorna, avsåg jag ett handhavande av immissionsstörningar som kommer från icke fast egendom. Jag har tidigare i ett annat sammanhang diskuterat denna fråga med stats rådet Holmqvist, nämligen när en expertgrupp i statskontoret skulle dra upp riktlinjer för det framtida naturvårdsorganet. Då frågade jag statsrådet, om tilläggsdirektiv kunde utfärdas så att naturvårdsorganet fick ta upp frågor som berör immissionsstörningar från icke fast egendom. Jag tror fortfarande att det skulle varit värdefullt, om naturvårdsverket redan från starten hade haft sådana möjligheter och därmed kunnat få en helhetssyn på miljöproblemet.
Jag vill försäkra statsrådet Holmqvist att han inte på något sätt velat begränsa våra möjligheter att debattera här i kammaren, men en mycket framstående person på naturvårdsområdet lät nyligen enligt dagspressen förstå att alltför många deltar i debatten om miljöfrågorna och uppträder som experter. Det var denne naturvårdare jag syftade på när jag sade att jag likväl tillät mig att som företrädare för medborgarna delta i debatten utan att på något sätt därför göra anspråk på att vara expert på dessa frågor. Det är värdefullt att statsrådet här understryker att naturvårdsverket nu skall få en samordningsfunktion. Det är ytterst viktigt att denna samordning omfattar även de bullerbekämpande åtgärderna och verkligen snarast kommer i gång mellan de olika myndigheterna. Jag har inte på något sätt velat göra gällande att regeringen skulle vara ointresserad av att bekämpa flygbuller eller överljudsflygbuller. Jag medger gärna att den svenska regeringen gått långt och kanske längst bland de europeiska staterna. Europarådet har emellertid tagit en ståndpunkt som syftar ännu längre: man har rekommenderat ministerkommittén att driva frågan om att få till stånd en internationell över enskommelse om förbud mot användande av Ööverljudsplan, i varje fall i överljudsfart, över befolkade områden. Det var på den punkten jag undrade om man från svensk sida kommer att stödja rekommendationen från Europarådets församling. Jag vill gärna tillägga att jag tvivlar rätt mycket på att överljudstrafik över huvud taget behövs. Det vore mycket att säga härom; jag skall kanske inte ta upp den diskussionen nu men jag vill illustrera min uppfattning med ett exempel på vad man lätt och ofta förlorar tid även med ordinärt flyg. Det är ju tidsvinsterna som åberopas som motiv för överljudsplanen och även jetflyget. Jag kom i dag från Gotland med flyg och förlorade en halvtimme bara på den korta resan — det var därför snudd på att jag inte hade hunnit fram i tid för att ta emot statsrådets svar här i dag. Det finns ju alltjämt en mängd olika moment i samband med ordinär flygning, där man genom rationaliseringar verkligen skulle kunna göra stora tidsvinster. Jag tvivlar därför på värdet av de tidsbesparingar som överljudstrafiken som sådan skulle medföra. Men dessa frågor får vi kanske ta upp när vi kommer något närmare den dag, då överljudstrafikplanen kan komma i trafik.

Herr talman! Jag begärde ordet därför att jag i Örebro läns landsting väckt en motion i denna fråga. Motionen som enhälligt bifölls av samtliga partier gick ut på att Landstingsförbundet skulle tillskrivas i bullerfrågan eftersom bullerstörningarna betraktas som en sanitär olägenhet, en hälsovårdsfråga. Jag misstänker att Landstingsförbundet så småningom kommer att låta höra av sig i bullerfrågan, kanske också till regeringen. Jordbruksminister Holmqvist nämnde bebyggelsen och planeringen. Det är ganska märkligt att man i våra dagar kan bygga ett bostadsområde intill en Europaväg, såsom skett i Karlskoga. Där står nu ett bostadsområde färdigt alldeles intill E 3. Husen skakar av trafiken och de som bor där är mycket upprörda över bullerstörningarna i lägenheterna. Hur kan det över huvud taget få förekomma i våra dagar, att ett bostadsområde byggs på detta sätt? Jag väckte även i riksdagen i fjol en motion i denna fråga, som behandlades av allmänna beredningsutskottet. Såvitt jag kan minnas tillstyrktes den enhälligt av samtliga remissinstanser. Även Linjeflyg och SAS, som skulle få besvär av en lagstiftning på detta område, tillstyrkte förslaget att det skulle skapas normer för högsta tillåtna buller. Samtliga borgerliga ledamöter i utskottet reserverade sig för bifall till denna och andra motioner i samma syfte, men socialdemokraterna gick emot dem. Därefter har man debatterat bullerfrågan i ett helt år, och folk är upprörda över att ingenting sker. Nu hoppas jag, herr statsråd, att regeringen verkligen handlar, så att vi får någonting gjort i detta angelägna ärende.
Herr talman! Till herr Ringaby vill jag säga att det är kommunerna som genom planmonopolet bär ansvaret för planeringen av bostadsbyggandet. Det måste därför ute i kommunerna finnas ett intresse för dessa angelägenheter. Vi bör inte räkna med att driva statskontrollen så långt, att kommunerna befrias från det primära ansvaret i detta sammanhang. Jag är också övertygad om att hälsovårdsnämnderna i framtiden måste få en starkare ställning och att deras råd måste respekteras i större utsträckning än vad som nu är fallet. Det är ett allmänt intresse att se till att hälsovårdsnämnderna får sådana resurser att de i sitt arbete kan tillvarata miljöintres sena. Jag tror inte, herr Ringaby, att vi kan komma till rätta med dessa problem genom uttalanden här i kammaren, utan insatserna för en bättre miljö i de avseenden som herr Ringaby berör bör nog göras på det kommunala planet. Till herr Wiklund vill jag säga, att regeringen har fattat beslut som visar — och det erkänner även herr Wiklund — att den är intresserad av bullerfrågorna. Vi bör väl då kunna vänta med diskussionen till dess det aktuella lagförslaget ligger på kammarens bord.

Herr talman! På det ärende som nu föreligger till behandling behöver vi kanske inte — som man på vissa håll velat göra — anlägga några storpolitiska aspekter. En grupp riksdagsmän av olika politiska schatteringar har vid ett par tillfällen motionerat om en normalisering av handelsförbindelserna med Tyska Demokratiska Republiken. En sådan normalisering är en klar följd av att vi handlar med andra öststater; Östtyskland har däremot inte kunnat skaffa sig någon särskilt stor goodwill i Sverige. Utrikesutskottet har avgivit ett mycket knapphändigt utlåtande. Jag skall därför för att friska upp minnet på ledamöterna redogöra för vad som sägs i motionen. Det är inte fråga om att göra några stora politiska ställningstaganden utan det är fråga om att göra det möjligt att driva handel. Vilka politiska åskådningar man än har måste man leva och driva handel med varandra. Regeringen har tidigare motiverat sin hållning med att ett erkännande av TDR — det är emellertid inte detta saken nu gäller — skulle innebära ett erkännande också av den tyska nationens splittring i två stater. Ett sådant erkännande har ansetts vara oriktigt, då det skulle bidra till att försvåra en tysk återförening. Vi tror inte att dessa skäl kan anses relevanta. Då Sverige erkänt Västtyskland och upprätthåller normala diplomatiska relationer liksom mycket omfattande handelsförbindelser med denna stat, talar allt för att Sverige utifrån sin neutralitetsposition bör behandla de båda tyska staterna lika. Båda dessa statsbildningar är en produkt av ett världskrig, efter vilket Tyskland delades upp i två stater som sedan blivit brickor i det politiska spelet i världen. land är sedan lång tid mycket omfattande, vilket måste anses naturligt på grund av den geografiska närheten. Den enda öststat vi inte handlar med på samma villkor som med de övriga är just Östtyskland. Vi har infört bl.a. licensbestämmelser som gör det svårt för detta land att handla med oss. Naturligtvis har vi våra största handelsförbindelser med Västtyskland — det har vi också framhållit i vår motion — men vi kan inte bortse från att TDR är en högt industrialiserad stat som har behov av och kapacitet för ett omfattande handelsutbyte. Ingenting är därför naturligare än att Sverige utvecklar sin handel också med denna tyska stat. Man får se tingen som de är i nuläget och inte snegla på sådant som ligger i framtiden. Det får bli de tyska staternas eller stormakternas sak att komma överens om ett enande. Men vi har som neutral stat all anledning att behandla de båda tyska staterna lika i handelshänseende. Vi har också en mycket omfattande turism inom den Tyska Demokratiska Republiken, men denna hämmas också av de bestämmelser som gäller; det är inte så lätt att resa som turist i Östtyskland som exempelvis i Västtyskland. I uttalanden har TDR:s regering framhållit att Tyska Demokratiska Republiken önskar utveckla sin handel med alla västeuropeiska länder på grundval av principen om handel till ömsesidig nytta. Då TDR tycks sträva efter handelspartners som erbjuder kvalitetsprodukter på fördelaktiga villkor och då vårt land uppfyller dessa krav och därför har förutsättningar att exportera bl.a. stora anläggningar, kvalitetsprodukter från svensk verkstadsindustri liksom råvaror och vidare har en betydande kulturproduktion bör en gynnsam utveckling av vår handel i denna riktning vara möjlig. Handeln mellan Sverige och TDR uppvisar en viss ökning. Utrikesutskot tet säger också att vi ökar vår handel med TDR och att det inte behövs några särskilda ansträngningar för det. Jag tillät mig i fjol att anknyta till titeln på musikalen »Hur man lyckas i affärer utan att egentligen anstränga sig», men jag skall avstå från det i år. TDR är det enda av de socialistiska länderna som är utestängt från de 1965 beslutade <licensbefrielserna. Licenstvånget medför tidsförluster för handelsutbytet och främjar inte de svenska inportörernas intressen. Överallt hör man ändå att vi måste utöka vår handel med öststaterna. Vi hade en gång en finansminister som på tal om Ryssland sade att när det gäller handel, så får man handla med alla som har pengar och varor att byta med. Det är ett uttalande som är relevant än i dag. Turismen mellan vårt land och TDR uppvisar en ständig ökning på grund av att TDR har turistorter som svenska medborgare sedan gammalt är intresserade av att resa till. Men även detta försvåras exempelvis på grund av obefintliga konsulära förbindelser. Visum till Sverige för medborgare från TDR erhålles endast via Västberlin efter uppvisande av en inbjudan från namngiven svensk person — det är också en sak som «försvårar förbindelserna. För svenska medborgare som avser att resa till TDR ges inga möjligheter att få visum innan gränsen passeras. Vi har också ett stort idrottsutbyte mellan Sverige och TDR och det utvecklas. På det kulturella området vidgas förbindelserna också i form av delegationer, svenska gästföreläsare vid universitet och högskolor, konstutställningar och andra kulturella evenemang. Vi har all anledning att försöka förbättra de relationerna. Det existerar en östtysk handelskammare — det vet vi — och en trafikbyrå i Stockholm, som har goda förbindelser också med statliga verk, exempelvis med statens järnvägar. Västtyskland har för sin del byggt ut sina förbindelser med socialistiska stater i Östoch Sydeuropa och slutit avtal med regeringar i dessa länder om etablering av officiell handelsrepresentation. Även om Västtyskland avstått från att på samma sätt sluta avtal med sin närmaste granne TDR, så har likväl handelsförbindelserna undergått en stark utveckling mellan de båda tyska staterna. Det är någonting att ta vara på, därför att det kan i alla fall förbättra förhållandena mellan två grannar och inte försvåra dem. Jag tror att man, när man här vill göra gällande att våra handelsförbindelser med Västtyskland skulle försvåras, om vi införde lättnader i fråga om handelsförbindelserna med Östtyskland, är för elak mot Västtyskland. Jag tror inte att Västtyskland skulle uppfatta det så. När det gäller affärer skall man handla utan att göra det svårare för varandra och man skall också komma ihåg att en viss aggressivitet mot någon — det må vara en människa eller ett land eller en statsbildning — föder aggressivitet. Man har ingen orsak att underblåsa aggressiva vindar. Som neutralt land har Sverige all anledning att få i gång samtal för att förbättra förhållandena. Det är sant att det politiska, klimatiska förhållandet är kärvt, men det blir inte bättre om Sverige tar ställning på detta sätt. Vi säger också i motionen att »det förefaller rimligt att Sverige, med sin klart deklarerade neutralitet, normaliserar sina förbindelser till TDR på samma sätt som exempelvis Västtyskland gjort med andra socialistiska länder». Vi skall komma ihåg att Frankrike, Belgien, Italien och andra länder har undertecknat handelsavtal med TDR utan att diplomatiska förbindelser upptagits. Och vi har i vår motion inte talat om diplomatiska förbindelser utan endast om inrättande av en handelskammare. Med anledning därav säger utrikesutskottet, att vårt yrkande är felaktigt, därför att det är industrin och näringslivet som skall begära en handelskammare; sedan utgår statsbidrag. Men vi har i vår motion inte sagt att regeringen skall inrätta en handelskammare, utan vi har i motionens slutkläm sagt att vi med hänvisning till vad vi anfört begär »att riksdagen i skrivelse till regeringen hemställer om en snabb utredning och förslag till åtgärder för inrättande av en handelskammare i Tyska Demokratiska Republiken». Med stöd av vad vi anfört i motionen och de sakliga uppgifter vi där har lämnat ber jag, herr talman, att få yrka bifall till motionen.

Vid dessa tillfällen har jag yrkat bifall till motionerna. Denna gång skall jag trots att jag är motionär yrka bifall till utskottets hemställan om avslag på motionerna. Jag vill motivera detta mitt ställningstagande på följande sätt. Rent principiellt har jag inte ändrat uppfattning om betydelsen av att skapa förutsättningar för en fredlig samvaro och samverkan mellan olika folk och att etablera samarbete över gränserna oavsett politiskt system och styrelseskick. Detta mitt principiella ställningstagande står fast men — och detta måste man i högsta grad ta fasta på — samverkan måste bygga på ett ömsesidigt förtroende. Jag måste bekänna att det som timat i Europa denna höst har gjort att förtroendet spolierats.

Det sades där bl.a. följande: »Mellan alla stater i Nordeuropa och i Östersjöområdet måste det oaktat deras skilda samhällssystem skapas förtroendefulla relationer och god grannsämja som baserar på den fredliga samlevnaden. Därvid måste man förverkliga principerna för likaberättigande, ömsesidig aktning och» — detta vill jag betona — »icke-inblandning i de inre angelägenheterna». Resolutionen antogs som sagt enhälligt och vi var alla glada och överens om att den måhända skulle kunna leda till en avspänning i Europa. Men det som hände senare på hösten — vilket det inte finns någon anledning att relatera i det här sammanhanget eftersom alla känner väl till det — har gjort att denna förhoppning helt enkelt grusats. Jag delar därför utrikesutskottets enhälliga uppfattning att det inte är lämpligt att riksdagen nu — jag understryker ordet nu — tar initiativ i enlighet med motionens syfte. Det är endast att beklaga att en begynnande samverkan som måhända skulle ha kunnat leda till normala förbindelser spolierades så att säga över en natt. Man kan inte göra någonting åt detta i nuläget utan har bara att konstatera faktum. Herr talman! Med dessa ord har jag velat förklara mitt ställningstagande, som innebär ett yrkande om bifall till utrikesutskottets hemställan.

Herr talman! Förra året hade vi en ganska lång debatt i denna fråga. Att jag inte nu kan agera på samma sätt som då har sina orsaker som jag vill redogöra för. I sak har jag liksom den föregående talaren samma uppfattning i år som i fjol. De två tyska rikena existerar sida vid sida sedan 20 år tillbaka, och jag tror inte att en återförening av dem kan ske med fredliga medel. även om de två tyska staterna själva skulle komma överens härom skulle Ryssland aldrig tillåta en återförening. Det har händelserna under den gångna sommaren och hösten bekräftat.

Min principiella ståndpunkt är sålunda oförändrad. Av rent sakliga skäl, som utskottet har redovisat, är det knappast möjligt att yrka bifall till motionens förslag om en utredning rörande inrättandet av en handelskammare i Tyska Demokratiska Republiken. Handelskamrar tillkommer inte på det sättet, vilket utskottet också har redogjort för. De svenska handelskamrarna är inga statliga organ. Initiativet till att bilda en svensk handelskammare i utlandet tas av intresserade exportindustrier och importörer. Sedan handelskammaren bildats åtnjuter den dock statsbidrag, om man ansöker om det, dels ett allmänt bidrag motsvarande 50 procent av handelskammarens intäkter från medlemmarna, dels bidrag till lönekostnaderna. Den väg motionärerna föreslår är sålunda inte den som brukar användas vid upprättande av handelskamrar utomlands. Vi har i år fått uppleva tragiska händelser som gör att jag trots min principiella ståndpunkt nu inte kan agera för motionen eller argumentera för dess krav eller ta något annat steg för att börja normalisera förbindelserna med grannlandet på Östersjöns andra strand. Man måste på något sätt protestera mot vad som skett och inte bara uppträda som om man i tysthet accepterade händelserna. Och den enda möjligheten att ge uttryck för en sådan protest på ett sätt som märks är att göra det här och i detta sammanhang. Som redan sagts deltog en grupp riksdagsledamöter bestående av medlemmar i samtliga partier här i riksdagen i början av juli i en tvådagarskonferens i Östtyskland. I den konferensen deltog parlamentariker från alla länder runt Östersjön. Efter två dagars flitiga överläggningar kom vi fram till ett gemensamt uttalande som godtogs av alla. Däri redovisades de skäl som talade för ett stegvis uppmjukande av motsättningarna i riktning mot ett slutligt erkännande av Östtyskland. Vi kände då — liksom jag förmodar att statsministern gjorde i en liknande situation vid ministerpresident Kosygins besök här i landet — stor tillfredsställelse med att Östtysklands, Polens och Sovjets representanter accepterat principen om icke-inblandning i andra länders inre angelägenheter. Vi fick den gången ett löfte om att uttalandet skulle översättas till svenska, men jag har aldrig mottagit det. Nu hörde jag att herr Persson i Heden hade fått det. Men jag har en minnesbild av att det inte förekom någon inskränkning i uttalandet, utan att man godtog principen om icke-inblandning i andra länders inre angelägenheter. Vi ansåg det vara mycket viktigt att detta uttalande antogs. En morgon i Rostock hörde jag på den svenska radions nyhetsutsändning om brevet från Warszawa till Tjeckoslovakien, och då framförde jag mycket kritiska åsikter mot denna iblandning i Tjeckoslovakiens inre angelägenheter. Våra värdar visste emellertid som vanligt ingenting men hörde sig för med Berlin och återkom sedan med en försäkran om att det inte var regeringarna som hade skickat brevet. Det skulle inte ha någon officiell karaktär. Det var bara partierna som hade skrivit ett brev med »broderliga råd» till partiet 1 Tjeckoslovakien. Jag ansåg inte att detta nämnvärt förändrade saken, eftersom parti och regering i diktaturländer är samma sak, och det framhöll jag också. Inte desto mindre kände vi tillfredsställelse över att icke-inblandningsprincipen ingick i uttalandet och godtogs av Öststatsrepresentanterna. När man vet hur politiken fungerar i ett kommunistiskt land vet man också att dess representanter icke agerar utan godkännande av landets regering, och vi var som sagt tillfredsställda med att alla nu hade godtagit principen om länders rätt att självständigt bestämma över sina egna inre angelägenheter. Sedan kom händelserna slag i slag med allt aggressivare och hårdare angrepp mot Tjeckoslovakien tills de s.k. broderfolken ockuperade landet den 21 augusti. Varför gjorde de det? Jo, Tjeckslovakien angreps därför att folket fått yttrandeoch pressfrihet samt församlingsfrihet. Censuren hade avskaffats och en liten grupp människor hade till och med börjat undersöka möjligheterna att bilda ett socialdemokratiskt parti igen i Tjeckoslovakien. Detta ansågs av de ockuperande ländernas regeringar vara oerhört farligt och måste förhindras. Man erinrar sig i detta sammanhang den förtrytelse varmed östtyskar talar om att det kommunistiska partiet är förbjudet i Västtyskland — vilket också jag beklagar — medan de själva framhåller att fem olika partier agerar i Östtyskland. I själva verket är det bara fråga om fem olika sektioner av det kommunistiska partiet och ingenting annat. Det är på samma sätt överallt i öststaterna. Östyskarnas =+förtrytelse framstår alltså i en egendomlig dager mot bakgrunden av att endast ett enda parti är tillåtet hos dem själva. Det ansågs vara ett brott mot de kommunistiska partierna, om ett socialdemokratiskt parti skulle tillåtas uppstå i Tjeckoslovakien. Så hade emellertid inte skett. Det var bara en grupp människor i landet som hade diskuterat om något sådant över huvud taget var möjligt. Genom överfallet på Tjeckoslovakien, varvid Östtysklands ledare herr Ulbricht hela tiden uppträdde med särskild aggressivitet, visades ett förakt för principen om icke-inblandning och därmed naturligtvis också för det uttalande som vi hade enats om. Hela uttalandet revs upp av öststaterna och blev ingenting värt. Jag kan inte agera som om ingenting hänt och som om allt vore bra. Det skulle vara att godkänna de nämnda händelserna och i tysthet acceptera det upprörande angreppet mot Tjeckoslovakien liksom den fullständiga nonchalansen av vad som förevarit i Rostock. Det känns kränkande för oss andra deltagare i konferensen att bli utsatta för sådant. Jag hoppas dock, herr talman, att med tiden ledamöter av vår riksdag skall finna att utvecklingen går i en sådan riktning att läget i Europa normaliseras och fredliga förhållanden uppstår. Då kommer också den tyska frågan att finna sin lösning på ett tillfredsställande sätt. För dagen yrkar jag emellertid bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Får jag allra först säga att jag inte kommer att replikera det anförande som herr Arvidson nyss har hållit, eftersom han i detta uppehållit sig vid ett ämne som inte upptas i det utskottsutlåtande som vi nu har att behandla. Utrikesutskottets utlåtande nr 11 rör, såsom kammarens ledamöter i övrigt torde ha upptäckt, frågan om inrättande av en svensk handelskammare i Östtyskland och inte frågan om ett svenskt erkännande av Östtyskland såsom stat. Från några talare har redan påpekats att frågan om inrättandet av en svensk handelskammare i Östtyskland har varit uppe till diskussion vid två olika tillfällen, 1965 och 1967. Utskottet har också i dagens utlåtande refererat de synpunkter som tidigare anlagts på frågan och varför man kommit fram till ett avstyrkande av motionerna. Det ansågs att de kontakter som redan finns såväl på handelns område som i fråga om kommunikationer, rättsfrågor, kulturutbyte, idrottsutbyte och annat utvecklas på ett tillfredsställande sätt. Både 1965 och 1967 förklarade utskottet att goda möjligheter förelåg att inom föreliggande ram ytterligare utvidga kontakterna, inte minst i fråga om det kulturella utbytet. Men även 1965 och 1967 påpekades att frågan som sådan inte får prövas isolerat, ty den har också vissa politiska aspekter. Om sådana förelåg under åren 1965 och 1967, kan man säga att de i år vidgats och att frågan blivit ännu känsligare med hänsyn till den utveckling som skett i Mellaneuropa sedan några månader. Detta har f.ö. åtskilliga talare redan uppehållit sig vid. För att man inte skall tro att något samarbete inte äger rum mellan Sverige och Östtyskland vill jag påminna om att vi på sjöfartssidan har livliga förbindelser mellan de östtyska myndigheterna och den svenska organisationen Sukab, en sammanslutning av importörer och exportörer. Även i fråga om luftfarten förekommer kontakter; luftfartsstyrelsen ger tillstånd till flygningar till Sverige. Tekniskt samarbete förekommer mellan posten och telegrafverken i Sverige och Östtyskland. Statens järnvägar har ett tekniskt samarbete med Östtyskland och persontrafiken utvecklas. På den kulturella sidan har vi ett utbyte inte bara på forskarsidan utan i fråga om kulturen i största allmänhet. Svenska universitet och högre undervisningsanstalter mottar årligen ett antal östtyska gästföreläsare och gästforskare. Svenska institutet har fått bidrag från utrikesdepartementet för projekt som befunnits värda finansiellt stöd. Jag skall inte fortsätta med denna uppräkning; jag vill bara med dessa exempel framhålla vilka kontakter vi har och vilka utbyten som sker. Det väsentliga är emellertid frågan om handelsutbytet. Sveriges handel med Östtyskland regleras genom en årlig global överenskommelse mellan å ena sidan AB Sukab i Sverige — det är, som jag nyss sade, en sammanslutning av importörer och exportörer — och å andra sidan den östtyska Kammer fär Aussenhandel der Deutschen Demokratischen Republik. Avtal godkänns på svensk sida av kommerskollegium och på östtysk sida av Ministerium fär Aussenhandel und Innerdeutschen Handel. I realiteten är det alltså en fråga om statlig affärsverksamhet på den östtyska sidan, d.v.s. handel genom ministeriet, d.v.s. regeringen själv. Det kanske i detta sammanhang kan vara av värde att nämna den omfattning som handeln mellan de båda staterna har haft och har. År 1961 uppgick exporten till 105 miljoner kronor och importen till 82 miljoner kronor, tillsammans alltså 187 miljoner kronor. 1967 var motsvarande siffra 354,2 miljoner kronor. Utskottet menar för sin del att det inte finns någon anledning att tro att denna utveckling inte skall fortsätta. Från svensk sida anstränger man sig också vid förhandlingar och affärskontakter att försöka öka de svenska försäljningarna till Östtyskland, liksom man från östtysk sida försöker att så effektivt som möjligt bearbeta den svenska marknaden. En väsentlig synpunkt bör man emellertid i detta fall uppmärksamma.

Det är följaktligen de östtyska försäljningsansträngningarna här i landet som blir avgörande även för vår export till Östtyskland och därmed för hela handelsutvecklingen mellan de båda staterna. Det är därför, menar utskottet, helt 1logiskt att Östtyskland har en representation för sin utrikeshandel i Stockholm. Sverige drog 1965 tillbaka sin handelssekreterare, som då var stationerad i Berlin, på grund av att han saknade arbetsuppgifter. Jag tror att det senare är en sak värd att uppmärksammas, framför allt av motionärerna. Från östtysk sida betraktar man handelskammaren, såvitt utskottet förstår, som ett statligt organ av måhända halvdiplomatisk karaktär. Men som en del talare redan framhållit är våra handelskammare inga statliga organ, utan de upprättas på enskilt initiativ. De kan efter ansökan få statsbidrag för sin verksamhet med ungefär hälften av kostnaderna. Den svenska handelssekreterarorganisationen i utlandet, som sorterar under handelsdepartementet, är till skillnad från handelskamrarna statlig. Kostnaderna för handelssekreterarorganisationen betalas helt av handelsdepartementet, och handelssekreterarna rekryteras som regel, kanske uteslutande, från svenska exportföretag för tre eller fyra års tjänstgöring på för Sverige intressanta exportmarknader. För närvarande har Sverige 13 handelssekreterare, alla i utomeuropeiska länder. En handelssekreterare har som jag nämnde nyss, funnits vid svenska generalkonsulatet i Berlin, men den befattningen drogs in i brist på arbetsuppgifter.

Man skulle kunna sammanfatta utskottets ställningstagande i följande ord. De kontakter som finns mellan Östtysklands handelsrepresentation i Stockholm och AB Sukab har visat sig vara tillfredställande för utvecklingen av handelsutbytet, varför inrättandet av en svensk handelsrepresentation i Östberlin inte skulle fylla någon praktisk kommersiell funktion. Vidare är handelns omfattning avhängig av Östtysklands betalningsförmåga, och denna torde bäst främjas genom östtyska åtgärder för att åstadkomma ökad avsättning för sina produkter i Sverige. Eftersom Östtyskland har en handelskammare i Stockholm torde detta intresse vara i huvudsak tillgodosett. Herr talman! Detta är den sammanfattning som utskottet gjort av sina diskussioner och sin prövning av föreliggande material och som lett fram till utskottets hemställan, att motionen måtte avslås. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Den motion, II: 635, som nu behandlas syftade till att skapa goda och fruktbärande relationer med Östtyskland. Ett led i dessa strävanden skulle enligt motionärerna vara inrättandet av en handelskammare i Östtyskland. I motionen hänvisas till årets trontal där det konstaterades, att en viss avspänning präglar utvecklingen i Europa och att vårt land gett vissa bidrag till denna utveckling. Tyvärr har det senaste halvåret präglats av en skärpning av motsättningarna ute i Europa. Händelserna i Tjeckoslovakien utgör belägg härför. Ockupationen av Tjeckoslovakien är ett bevis på hur ett litet land, som inget högre önskar än att få leva i fred, ändå måste böja sig för en stormakt. Denna stormakt — Sovjetunionen — kunde icke åse att detta lilla land — Tjeckoslovakien — utvecklade sig till en demokratisk stat med de friheter och rättigheter som däri inbegripes. Sovjetledningen kunde ej tolerera den demokratiseringsprocess som påbörjats i Tjeckoslovakien, därför att den kunde ha spritt sig till Sovjetunionens övriga vasallstater, och då vore det fara å färde. Här gällde det, då inga andra möjligheter stod till buds, att med vapenmakt förkväva det tjeckiska folkets frihetskamp och så skedde. Med stöd av bl.a. Östtyskland krossade Sovjetunionen det tjeckiska folkets kamp för frihet och demokrati. Efter händelserna i Tjeckoslovakien tycks det mig som ett hån när bl.a. den östtyska regeringen talar om fred och vänskap, om förståelse och avspänning folken emellan. Även om jag är medveten om att vårt lilla land har en uppgift oss given att söka medverka till att skapa förståelse folken emellan, kan jag icke efter vad som skett i Tjeckoslovakien rösta för bifall till motionen, trots att jag är med bland motionärerna. Östtyskland har aktivt medverkat i krossandet av det tjeckiska folkets demokratiseringssträvanden och därmed givit klart belägg för att det inte vill acceptera principen om folkens självbestämmanderätt. Även om det kan tyckas att frågan om inrättandet av en handelskammare i Östtyskland inte har med händelserna i Tjeckoslovakien att göra, så måste man inse att ett bifall till motionen — inte minst med tanke på de politiska konsekvenserna av ett sådant beslut — medför att motsättningarna skärps. Vi har anledning att efter vad som har skett i stället bifalla utskottets förslag. Man kan göra det med beklagande, därför att man är medveten om att ökade kontakter är nödvändiga både på lång sikt och på kort sikt och att en ökad förståelse folken emellan påkallas för att bygga upp en bättre värld, en värld utan fruktan. Men efter vad som skett kan inte jag, i varje fall inte på nuvarande stadium, yrka bifall till den motion som jag har undertecknat.

Herr talman! Utrikesutskottet säger — detta har herr Skoglund upprepat här — att inrättandet av en handelskammare i Östtyskland måste ses i sitt politiska sammanhang.

Om det verkligen förhåller sig på det viset att utskottet hoppas på en tysk återförening, så måste man säga att utskottet har ett långt perspektiv på den tyska frågan. Herr Arvidson har tidigare redogjort för de historiska sammanhangen. Jag skall bara i korthet erinra om följande fakta. Det är över 23 år sedan Tredje riket krossades och det egentliga Tyskland delades i fyra ockupationszoner, och drygt 19 år har förflutit sedan de existerande två staterna proklamerades. De ekonomiska och politiska grundvalarna för de båda statsbildningarna var ju som bekant helt olika, socialistiska kontra kapitalistiska.

De kretsar i Västtyskland och i förbundsdagen som talar om »Wiedervereinigung» har ju som bekant en längre gående målsättning än en förening av de båda tyska staterna. Kurt Georg Kiesingers och Franz Josef Strauss” forna partivänner i de s.k. »Landmannschaften» har som bekant betydligt mera vittgående territoriella krav. Alla de som tar del av en västtysk karta kan se att för dessa kretsar är inte Östtyskland Ostdeutschland utan Mitteldeutschland och till Tyskland räknar de såväl Schlesien som det forna Ostpreussen. Det är inte heller obekant att dessa kretsar inte är främmande för att nå sitt mål med andra medel än fredliga. De motsätter sig officiella närmanden till DDR såväl från Förbundsrepublikens som från övriga kapitalistiska staters sida. I gårdagens DN gav tidningens tysklandskorrespondent Per Sjögren en bild av det politiska livet i Västtyskland just nu.

Dagens tidningar ger ytterligare en interiör genom att berätta att författningsdomstolen i Karlsruhe har tillerkänt det nynazistiska partiet NPD ett årligt statsstöd med 2 miljoner mark. Det är naturligtvis allvarligt så länge dessa krafter är så politiskt och propagandamässigt starka som de är i Västtyskland. Och det är ännu allvarligare att de fortfarande är i stånd att påtvinga andra stater sin mening beträffande relationerna till DDR. Trots vad jag nu har relaterat finns det ingen anledning att se för pessimistiskt på den frågan. Majoriteten av befolkningen i Västtyskland har nämligen en annan uppfattning härvidlag än Kiesinger och Strauss. I nr 37 av Der Spiegel — den utkom den 9 september — finns en artikel under rubriken »MIT DENEN DRUBEN VERHANDELN» — fritt översatt: »Förhandla med dem på andra sidan». Herr talman! Utskottet understryker den tyska frågans ömtåliga karaktär med följande ord: »Detta argument har snarast fått ökad tyngd genom de händelser som har inträffat i Europa under de senaste månaderna.» Med anledning härav tillåter jag mig att i korthet referera något ur artikeln i Der Spiegel. Tidningen publicerar och kommenterar en opinionseller gallupundersökning som utförts av Allensbacher Institut för Demoskopie. En av de frågor som ställdes hade följande lydelse: Vilken är efter händelserna i Tjeckoslovakien den enligt er åsikt nu riktiga politiken? Skall vi hålla fast vid att ministrar från Bonn talar med ministrar från Östberlin eller skall vi inte föra några samtal? 58 procent av de tillfrågade ville ha samtal på ministernivå, 22 procent avvisade sådana och 20 procent hade ingen uppfattning. Tidningen tillägger vidare att 66 procent av befolkningen i Västtyskland bekänner sig till uppfattningen, att Förbundsrepubliken alltid måste vara beredd att förhandla, och att en ännu större majoritet av befolkningen, 75 procent, avvisar de gamla Bonn-teserna. Herr talman! När man tar del av uppfattningarna i Förbundsrepubliken ställer man sig osökt frågan om inte också utrikesutskottets teser är en aning förlegade. Såväl i vårt land, i de övriga nordiska länderna som i Europa över huvud taget växer den meningen fram att de gränser och statsbildningar som funits efter det andra världskriget är definitiva och att man i det politiska handlandet måste utgå från detta faktum. Herr Arvidson har refererat utrikesdebatten i det danska folketinget för ungefär en månad sedan och jag skall inte upprepa vad han sade. Jag kan inskränka mig till att säga att den socialdemokratiske partiordföranden Jens Otto Krag framhöll, att man ville göra tinget uppmärksamt på att denna dagordning till punkt och pricka uttrycker socialdemokratins politik. För ordningens skull bör det nämnas att utrikesminister Poul Hartling gav uttryck för samma uppfattning som den svenska riksdagens utrikesutskott har, nämligen att allt är bra som det är och att handelsförbindelserna sköts bättre av en privat sammanslutning. Detta överensstämmer alltså med vad herr Skoglund nyligen yttrat. Men de kretsar i vårt land som sysslar med handeln på DDR anser inte att dagens situation är tillfredsställande. Herr Skoglund gav en mycket vacker bild av förhållandena. I nr 40 av Veckans Affärer finns emellertid en in tervju med verkställande direktören i Sveriges allmänna exportförening, Jonas Nordenson.

Men beskickningarna bör förstärkas kommersiellt och tekniskt så att man ännu effektivare kan bygga upp kontakthjälp för svenska företag. Med skickliga personer som följer planeringen i respektive land. Som vet vad som händer i ministerier, tekniska kommittéer och akademier. Som kan avgöra vilka projekt ett svenskt företag bör satsa på. Och vilka man skall avstå från därför att de inte passar in i landets näringspolitiska mönster och planering. Folk som har en aktuell och rejäl kännedom om företagsamheten hemma i Sverige — något som rimligen inte de kan ha som cirkulerat tjugo år mellan beskickningar utomlands. Teknisktkommersiellt folk som kan tala direkt till de företag vi vill göra affärer med. Som kan föra ihop representanter för en produktgrupp eller bransch med deras kolleger från Sverige. Som kan konsten att placera dessa personer mitt emot varandra och få i gång en diskussion om tekniska frågor, om behovsoch framtidsfrågor. Folk som tar fatt på det förenande och ej det skiljande mellan socialism och kapitalism.» Så långt herr Nordenson. Utskottet och herr Skoglund hänvisar till att man fick en arbetslös handelssekreterare i Berlin.

Följaktligen var inte några av de kriterier som herr Nordenson uppställer som minimum i det fallet uppfyllda. Möjligen fyllde inte heller personen i fråga — jag vet inte vem det var — de krav som Exportföreningen uppställer. Herr Nordensons krav på beskickningar gäller de socialistiska länderna över huvud taget; följaktligen måste de rimligtvis gälla även DDR. Därför är det ofattbart att man från statens håll år efter år kan nöja sig med att notera en ökning av handeln men i övrigt lita på försynen och på att privata initiativ skall kunna upprätthålla och vidga handelsutbytet. Räknat i procent av den totala utrikeshandeln är handelsutbytet av rätt liten omfattning men visar å andra sidan en stark ökning. Vad som inte heller är oväsentligt, framför allt inte när det gäller tysklandshandeln, är att exporten där visar överskott.

Jag anser emellertid inte att man kan slå sig till ro med det. Här handlar det ju om ett land med 18 miljoner invånare, ett land som befinner sig i snabb teknisk utveckling. I perspektivplanen för den ekonomiska utvecklingen i DDR fram till 1970 förutses bl.a. en stark stegring av utrikeshandeln. Den förutsättes då uppgå till ett belopp på 33 å 35 miljarder mark, alltså en stegring från 1966 till 1970 på 135—145 procent. För handeln med de kapitalistiska industriländerna är det reserverat hårdvaluta uppgående till cirka 8,5 miljarder mark. Det förefaller mig ganska egendom ligt om Sverige, ett grannland med goda transportförbindelser med Östtyskland — det känner den förra kommunikationsministern till — inte skulle visa sig intresserat av denna marknad. Det är nämligen så, vilket alla ledamöter av denna kammare känner till, att den tekniska utvecklingen förutsätter en långsiktig planering av industriproduktionen. Detta fordrar i sin tur långfristiga handelsoch betalningsavtal. De nuvarande och av utskottet lovordade icke-statliga — på ett år löpande — handelsavtalen är således icke tillräckliga för att motsvara dagens krav och i ännu mindre grad när det gäller att tillvarata de framtida handelsmöjligheterna. Herr Arvidson har redan påpekat att åtminstone halva det danska folketinget har kommit till insikt om dessa förhållanden. Men riksdagens utrikesutskott tvekar. Man vill hanka sig fram med provisorier. Det förvånar mig att man kunnat lovorda kristidsorganet Sukab såsom ett fungerande instrument i detta sammanhang. Man avvecklar ju alla andra kristidsorgan men anser att Sukab duger när det gäller att reglera betalningsfrågorna mellan Sverige och exempelvis DDR. Bevarandet av denna kristidsföreteelse måste betraktas som en strävan att försvåra alla sådana ekonomiska transaktioner. Jag tillåter mig, herr talman, att återge ett exempel på hur det kan gå till när Sukab kopplas in. En svensk redaktör skrev vid ett tillfälle en artikel i en tysk tidskrift. För detta fick han ett honorar över Deutsche Notenbank på 344 kronor 87 öre. Skandinaviska Banken tog tre kronor i provision på denna summa. Detta skedde i juni. I september fick redaktören ett krav på 6 kronor 90 öre från Sukab, som skulle ha 2 procent på bruttobeloppet. Redaktören i fråga bestred kravet men tröttnade på brevväxlingen och betalade in beloppet. I oktober året därpå fick han en check från Sukab på 4 kronor 17 öre. Man hade uppenbarligen upptäckt att man tagit för hög provision. Herr talman! Är inte detta krångel upphöjt i kubik? Det är, såsom jag tidigare sagt, ytterst egendomligt att utskottet inte anser tiden vara inne för en sanering och upprustning av våra ekonomiska förbindelser med Tyska Demokratiska Republiken. Det är ju detta det handlar om. Utskottet hänvisar slutligen till möjligheten av privata initiativ. Jag vill varken undereller överskatta dessa möjligheter, men motionen i fråga innehåller ju ett yrkande om statliga åtgärder. I förvissningen om att sådana måste vidtas, om inte Sverige skall bli akterseglat på den östtyska marknaden, vill jag i likhet med fru Torbrink och herr Arvidson yrka bifall till motionsparet I: 504 och II: 635.

Herr talman! Jag hoppas att kammarens ledamöter tillåter att jag inleder denna debatt med några principiella betraktelser över den aktuella reformen och utbildningspolitikens målsättningar 1 stort. Under senare tid har glädjande nog förts en debatt om de mer långsiktiga målen för utbildningspolitiken på alla stadier. I hög grad har debatten gällt den akademiska undervisningen och jag har envist förfäktat att man inte kan ha separata målsättningar för olika delar av vårt utbildningssystem, utan att utbildningspolitiken som helhet måste vägledas av vissa övergripande målsättningar. I korthet kan följande fyra mål anges för vår skolpolitik. För det första har utbildningen stor betydelse för de ekonomiska, sociala och kulturella framstegen. Det är klarlagt att yrkesskicklighet och teknologiskt kunnande ger en betydande ekonomisk avkastning. Utbildningen är vanligen, både för samhället och den enskilde individen, en lönsam investering. Men utbildningen har framstegsvärden som inte enbart eller omedelbart kan mätas i ett väluppfostrat beteende hos produktionsindex. Framsteg på de sociala och kulturella områdena förutsätter ofta tillgång till specialutbildad personal. En hög allmän bildningsnivå gör det lättare för människorna att behärska den tekniska utvecklingen och styra den i önskad riktning. Utbildningen kan skapa en gemensam kulturell miljö och förbättrade möjligheter till kommunikation mellan människorna. Förväntningar om lönsamhet är utan varje tvivel en avgörande förklaring till att flertalet länder varit beredda att satsa mycket hårt på att bygga ut sitt utbildningsväsen. Även i framtiden kommer med all sannolikhet detta motiv att vara betydelsefullt, men jag instämmer med de kritiska röster som varnar för att låta enbart snäva lönsamhetskriterier styra utbildningspolitiken. Det har sina risker att rita upp teknokratiska kurvor mot framtiden. De kan alltför lätt förvandlas till kurvor som går i riktning mot ökad omänsklighet i ett samhälle och en värld där människor ändå skall uthärda tillsammans. För det andra är utbildningen betydelsefull för den enskilda människans möjligheter att förverkliga sig själv. Det finns naturligtvis exempel på motsatsen. Utbildning kan vara en metod att snöra av och snöa in. Men man brukar säga att utbildningspolitikens mål är att ge varje människa chansen att till det yttersta av sin förmåga utveckla sin personlighet och sina inneboende möjligheter. Utgångspunkten är att vi alla har möjlighet att ständigt växa och förändra oss. Då blir utbildning ett viktigt redskap. För det tredje: Utbildning är en förutsättning för en vital demokrati. Utan en tillräckligt hög bildningsnivå, oavsett på vilka vägar den har uppnåtts, förblir demokratin en formalitet, som i grunden inte förändrat det gamla samhällets auktoritära funktionssätt. Okunnigheten är den säkraste garantin för fåtalets kontroll över samhället. Därut Över kan utbildningen förmedla den upplevelse av samarbete och gemenskap och stimulera den självständighet i åsiktsbildningen och den kritiska analys av företeelser i omvärlden som man också brukar betrakta som förutsätt NDingar för en fördjupad demokrati. Samhällskritiken i vid mening blir därför ett centralt mål för utbildningspolitiken. För det fjärde: Utbildningspolitikens Mål är att skapa ökad jämlikhet i samhället. Det gamla klassamhället reste höga murar framför skolans port. Utbildningen var en metod att värna indelningen av människor i fack och fållor med börden, penningen och den sociala ställningen som måttstock. Men utbildningen kan också användas i rakt motsatt syfte. Den kan användas för att bryta ned klasskillnader i stället för att permanenta dem, den kan utnyttjas för att skapa likvärdighet i stället för självhävdelse. Därmed avses naturligtvis något betydligt vidare än den rätt snäva och slappa tanken att alla formellt skall ges samma chans efter ett startskott, som man tror sig göra gemensamt. Detta är klart politiska mål. De anger att utbildningen utgör ett av de viktigaste medlen för att förändra samhället. De har utgjort drivkraften för den svenska utbildningspolitiken under det senare decenniet. Dessa mål är inte alltid samstämmiga. I praktiken uppstår ofta målkonflikter, som tvingar till en avvägning. Jag vill inte heller påstå att de alltid omfattas av allmän enighet. Den politiska debatten — och stundom striden — om utbildningspolitiken förklaras väsentligen av olika uppfattningar om dessa mål och om den konkreta avvägningen dem emellan; det är naturligtvis legitimt och självklart i en demokrati. Det förslag som nu ligger på riksdagens bord vill jag se som en konkret tillämpning av dessa långsiktiga mål för utbildningspolitiken.

Det har skett en ofantligt snabb kvantitativ utveckling av utbildningsväsendet. På 1930-talet fick nio ungdomar av tio nöja sig med den sexåriga folkskolan. Från och med i höst är den nioåriga grundskolan genomförd i hela landet; man börjar nu genomföra högstadiet på de sista platserna. Innevarande budgetår går 85 procent av en årskull sextonåringar i grundskolans sista årskurs, och inom tre år omfattar den nioåriga skolan alla barn och ungdomar i ålder sju till sexton år. Ännu i slutet av 1940-talet fick föga mer än var tionde pojke eller flicka tillfälle till någon skola på gymnasiestadiet. I dag får mer än 75 procent — sannolikt 80 procent — av varje årskull utbildning på gymnasiestadiet, och man räknar med att snart 85—95 procent av ungdomen kommer att fortsätta i en elvaårig eller tolvårig utbildning. Samtidigt byggs universiteten, vuxenutbildningen, högskolan m.m. ut. Man brukar säga att en vanlig vardag var femte svensk — och det blir väl snart var fjärde — är på något sätt verksam inom utbildningsområdet. Men detta är en tillämpning av målen också på det sättet, att det är ett led i en fortgående organisatorisk förändring av skolväsendets struktur. Den ledande grundprincipen har därvid varit att differentieringen av eleverna bör äga rum så sent som möjligt. En segregation av eleverna i tidig ålder, vilken obönhörligen blir av social natur, leder inte bara till sociala orättvisor i strid med jämlikhetstanken; den medför också en låsning av utbildningssäsendet, vilken försvårar en rimlig anpassning till arbetsmarknaden. En specialisering av utbildningen bör vidare inte sättas in för tidigt och inte heller drivas alltför långt. En långt driven specialisering, som ter sig som en idealisk anpassning av dagens produktionsförhållanden, kan i morgon framstå såsom en utbildning för en förlegad teknik. Detta betyder emellertid inte att man kan undvara yrkesinriktningen eller hänsynen till arbetsmarknadens krav —— Jyrkesinriktningen blir normalt mer och mer markerad ju högre upp i utbildningssystemet man kommer — men den bör leda fram till relativt breda sektorer på arbetsmarknaden och lägga grunden för en beredskap inför den snabba föränderligheten. Detta ter sig ganska självklart för de fiesta i dag, men det var det sannerligen inte för 25 år sedan.

Den boken var ingen expertpromemoria, även om författarna var framstående skolexperter, utan den var en praktisk tillämpning av en ideologisk jämlikhetstanke. Så fick vi skolkommissionen och 1950 års riksdagsbeslut om försöksverksamhet med enhetsskolan. Vid den tiden rådde det ännu en ganska splittrad enighet. Försöksverksamheten ledde fram till 1962 års beslut om grundskolan. Detta var en stor social reform, som Ragnar Edenman signerade både som ordförande i skolberedningen och som ecklesiastikminister. Tendensen i utvecklingen under dessa år är alldeles klar: ökad sammanhållning i klasserna, bredare referensram, relativt svag och sen differentiering. Fortfarande finns likväl i sjunde och åttonde klasserna ett betydande antal tillvalsgrupper, nämligen 17. I nionde klassen delas eleverna upp på nio olika linjer. Det finns också kvar en uppdelning mellan allmänna och yrkesinriktade, teoretiska och praktiska studiegrupper i grundskolan. Det var många av oss som när 1962 års riksdag debatterade dessa frågor kände ett behärskat missnöje med den föreliggande reformen. Vi ville gå längre och med en gång genomföra ett sammanhållet högstadium. Jag kan inte underlåta att erinra om det tal jag höll här i riksdagen, där jag framförde en förhoppning om att vi snart skulle komma fram till ett sammanhållet grundstadium. Vidare sade jag att man borde genomföra en stor vuxenutbildningsreform. Jag sade även att vi snart får se fram emot ett läge, i vilket nästan all ungdom kommer att fortsätta efter grundskolan, varigenom vi i realiteten får en 11 eller 12-årig ungdomsskola. Detta var i och för sig inte så märkvärdigt, ty det är vad vi nu har gjort. Nu kommer den sammanhållna grundskolan. Den 11—12-åriga ungdomsskolan diskuterar vi nästa vecka och vuxenutbildningsreformen genomförde riksdagen i fjol. Det har gått snabbare än man år 1962 kunde tro. Jag minns att den nuvarande högerledaren steg upp och sade att de utläggningar jag tillåtit mig kunde vara intressanta, men det var »en romantisk yvighet» som inte hade med dagens verklighet att göra. Det var, sade han, i och för sig intressant att höra om skolreformer som kanske kunde genomföras i slutet av detta århundrade. Nu borde man emellertid hålla sig till saken. Jag tror att fröken Ljungberg den gången hade vänligheten att säga att jag hade presterat »ett skaldestycke». Det som skulle genomföras i slutet av detta århundrade är vi i själva verket klara att genomföra nu i slutet av år 1968. Det är besvärligt att vara konservativ ibland. Den förmenta romantiken kan i själva verket vara en lätt brist i realism, ty jag var inte så realistisk att jag bedömde att vi redan 1968/69 skulle ha hunnit så här långt. Nåväl! Vi diskuterade den gången den sammanhållna grundskolan. Men det var en principiell diskussion. Man kan tycka att det är märkvärdigt att den politiska kompromissen 1962, då det fanns ett starkt motstånd mot det sammanhållna grundstadiet, nu så snabbt kan ersättas av en enighet. Varför? Jo, vi har nu fem års praktisk erfarenhet att bygga på. Vad som skett är att elever och föräldrar genom sina val i grundskolan i praktiken löst problemet åt politikerna; eleverna har i första hand valt grupper och linjer som lättast ger dem tillträde till gymnasium och fackskola. Detta har varit helt dominerande i deras tankevärld. I årskurs 8 har sålunda över 93 procent av eleverna valt engelska och inemot 80 procent har härutöver valt ytterligare ett främmande språk. Mer än tre av fyra elever har i årskurs 9 valt de mera allmänna linjerna. Detta har gjort att vi snabbare än man tänkte sig år 1962 nu står inför genomförandet av den tredje generationen av grundskolan. Dess huvudpunkter är i korthet följande: Grundskolans högstadium förenklas avsevärt och kommer enligt förslaget att bli mera sammanhållande än för närvarande.

Detta förslag innebär inte någon förändring av skolans målsättning. Det gäller att på grundval av vunna erfarenheter under de gångna åren bättre anpassa utformningen och målsättningen, och detta har jag redan varit inne på. Grundskolan blir en i allt väsentligt sammanhållen skola av allmän karaktär. Rätten att fritt välja mellan olika intressebundna studiealternativ beva TAS. Jag vill i det sammanhanget understryka den betydelse som den obliga toriska skolans utformning har för elevernas vidare val av utbildning och yrke och därmed det viktiga i att socialt och ekonomiskt betingade utbildningsval så långt som möjligt elimineras. Då ställs vi naturligtvis inför frågan: Bör vi i ett sammanhållet högstadium över huvud taget behålla konstruktionen med tillval? Detta fria tillval har ett positivt syfte, nämligen att ta till vara den enskilde individens intressen. Samma syfte har individualiseringen inom klassens ram. Utvecklingen går alltså därhän att det fria tillvalet och yttre anordningar minskar i betydelse medan pedagogiska åtgärder, förbättrade hjälpmedel och förbättrad lärarutbildning får större genomslagskraft. Om de senare åtgärderna inte är tillräckliga kan det bedömas som pedagogiskt nödvändigt att behålla ett tillvalssystem. Oberoende härav kan emellertid positiva argument anföras för att inom timplanen bereda utrymme för fritt valda intressestyrda aktiviteter som inte kan tillgodoses genom individualisering inom för alla elever gemensamma ämnen. Det är emellertid en svaghet om valet av tillvalsämnen inte sker av intresse utan i syfte att förbättra konkurrenssituationen när eleverna söker inträde för fortsatt utbildning. Det är den situationen som vi har upplevt under senare år. Den reform som nu behandlas innebär att den för alla elever gemensamma delen av utbildningen vidgas väsentligt. Den omfattar i årskurserna 7—9 sammanlagt 88 timmar av de totalt 105 veckotimmarna på högstadiet. Till dessa för alla obligatoriska ämnen kommer vissa tillvalsalternativ som fritt får väljas av föräldrar och elever i samråd. De är fem: tyska, franska, teknik, konst och ekonomi. I vartdera språket kommer två olika kurser att finnas. Ämnena teknik, konst och ekonomi finns inte nu i grundskolan utan är en nyskapelse i skolöverstyrelsens förslag. Skolöverstyrelsen räknar med att 55—560 procent av eleverna kommer att välja B-språk; många remissinstanser anser att det kommer att bli avsevärt fler. I dagens högstadium gör cirka 80 procent i årskurserna 7 och 8 tillval av B-språk. I så fall blir det i en del högstadieområden svårt att erbjuda andra tillvalsmöjligheter för resten av elevunderlaget. Åtskilliga remissinstanser anser att relativt snart praktiskt taget alla elever kommer att välja B språk och drar därav slutsatsen att B språk bör göras obligatoriskt. Det finns naturligtvis mycket som talar för den lösningen. <:Skolöverstyrelsen =: anser emellertid att den för dagen inte är pedagogiskt möjlig. Ännu förfogar inte skolan över sådana metoder och läromedel som behövs för att undervisningen i B-språk av i stort sett hela årskullen skall bli framgångsrik. På den punkten måste vi enligt min mening acceptera expertisens omdöme. Ett intensivt pedagogiskt utvecklingsarbete har satts i gång, och inom en inte alltför avlägsen framtid bör det finnas utarbetade metoder och material som gör en obligatorisk undervisning i B-språk möjlig. I dagens läge föreslår jag emellertid att B-språk, konst, teknik och ekonomi skall erbjudas som likvärdiga tillvalsämnen. Även i en mycket starkt sammanhållen grundskola finns möjligheter att erbjuda eleverna ett stort urval av intressebundna aktiviteter. Det är bakgrunden till förslaget om s.k. fritt valt arbete två veckotimmar under hela högstadiet. Den nyheten har två särdrag — två frihetsdimensioner, om jag så får uttrycka mig. Det första särdraget berör kommunernas roll. Det finns mycket av klokhet och initiativkraft hos våra lokala skolmyndigheter. Det är enligt min mening en riktig utveckling att de får vidgade möjligheter att påverka skolans inre pedagogiska verksamhet. Därför bör kommunerna få ansvaret för utformningen av det fritt valda arbetet. Det måste självfallet ske inom ramen för de allmänna riktlinjerna för skolan, och skolöverstyrelsen bör kunna stå kommunerna till tjänst med uppslag om hur ett fritt valt arbete bör utformas. Men det är i första hand kommunerna som skall ta ansvar och initiativ. Också på andra punkter ger vi kommunerna möjligheter att göra omdispositioner av timplanen efter eget omdöme, t.ex. om någon kommun vill starta med engelska redan i årskurs 2. Det andra särdraget berör elevernas ställning. Det skall verkligen vara ett fritt val efter intresse. Det skall inte sättas betyg eller förekomma prov. En del elever som valt B-språk kanske vill ägna sig åt konst, teknik och ekonomi. Det har kommit fram många andra intressanta uppslag: natur, miljövård, fördjupning i u-landsproblemen, dramatik 0. s. v. Det finns väldigt många tänkbara aktiviteter. Men det är bara en sak som inte får förekomma, nämligen att det fritt valda arbetet användes för att förbättra konkurrenssituationen i de vanliga skolämnena. För att det fritt valda arbetet skall få en reell chans kommer det att tilldelas Särskilda resurser. Antalet lärartimmar föreslås bli dubbelt så stort som antalet elevtimmar. Förslaget om ett fritt valt arbete är ett uttryck för en strävan att anpassa skolan till eleverna, att stimulera deras aktivitet. Samma grundsyn bär upp de riktlinjer för arbetstrivsel, elevvård och elevdemokrati som regeringen i våras utfärdade till skolöverstyrelsen. Jag kan inte ta upp alla de problemen; jag vill bara nämna två som jag anser centrala. Vi skall i skolan satsa särskilt på dem Som har det svårt. Det anser vi numera Vara självklart när det gäller fysiskt handikappade elever, t.ex. synoch hörselskadade. Men samma grundsyn måste vi ha styrka nog att tillämpa när det gäller elever, hos vilka svårigheterna kommit till uttryck på ett vagare sätt: i olust, leda, oförmåga att »hänga med». Ofta kan dessa svårigheter ha en social bakgrund. Somliga vill komma till rätta med problemet genom att så att säga förmena dessa elever utbildning, genom att hitta på metoder att bli av med dem. Men man kan vara förvissad om att svårigheterna i så fall blir än större. Jag har sagt vid tidigare tillfällen, att de s.k. drop-outs i Amerika, som det talats så mycket om, lämnat skolan för tidigt och skickats ut på en arbetsmarknad med arbetslöshet — det är främst dessa ungdomar som drabbas av arbetslösheten. Det är just dessa ungdomar som kommit tillbaka i Watts County, Detroit, Newark och de andra platser, där dessa oroligheter ägt rum, och slagit tillbaka mot det samhälle som de upplevt som sällsynt ogästvänligt. Vi vet att just skolan är dessa ungdomars bästa, kanske enda chans. Vi kan därför inte lämna dem i sticket; i jämlikhetens intresse måste vi satsa särskilt på dem. Det andra jag kortfattat vill ta upp är att ett positivt drag i dagens skola är elevernas vilja att ta ansvar. Den skall vi med glädje ta till vara — den är viktig för skolans utveckling. Eleverna besitter ju en unik kunskap, nämligen kunskapen om elevernas sociala verklighet. Att tillvarata denna vilja till ansvar är vidare ett sätt att förbereda eleverna för deras uppgifter i det demokratiska samhället. Vi kan inte gärna tala om en fördjupad demokrati i vårt samhälle, om vi icke ger ungdomen chansen att redan i skolan tillämpa demokratiska arbetsmetoder. Jag har besökt en del försöksskolor. Vid Eira-skolan har man ett slags klassrumsdemokrati redan i första klassen. Det är naturligtvis inte stora skolproblem och utbildningspolitiska målsätt ningar som där behandlas, men eleverna får en praktisk övning i att formulera en ståndpunkt, att ta hänsyn till andra och att resonera sig fram till en gemensam uppfattning.

Trots de många reservationerna råder det en uppseendeväckande enighet om huvuddragen i reformen. Detta innebär ett ganska stort steg framåt. Det innebär att den sammanhållna skolan håller på att förverkligas. Av högstadiets 105 timmar blir 88 gemensamma mot för närvarande 71. Eftersom det stora flertalet sannolikt kommer att läsa B-språk närmar vi oss 99 gemensamma timmar av 105. De återstående 6 — fritt valt arbete — är också uttryck för en gemensam, fritt vald aktivitet. Denna förenkling kommer säkerligen att hälsas med tillfredsställelse av landets elever och föräldrar, och den står helt i samklang med vår principiella grundsyn. Vi försöker dessutom i skolan införa ett element av egenaktivitet, medinflytande och öppenhet, som är ett väsentligt led i skolans demokratisering. Detta är en konsekvent fortsättning, tror jag man vågar säga, av den skolpolitik vi bedrivit under efterkrigstiden. Det är ju vanligt, inte minst i den rö relse jag tillhör, att man fäster stora förväntningar vid skolan. Det har vi alltid gjort. I skolan skulle det nya samhället växa fram, där skulle den nya tidens människor formas, där skulle idéerna om solidaritet och gemenskap mellan människor förverkligas. Men så lätt är det inte. Det gamla samhällets värderingar och idéer slår alltid obönhörligen tillbaka i skolans värld. I skolan vill vi skapa jämlikhet, men hur skall detta lyckas om eleverna vet att de efter skolan träder ut i ett samhälle som präglas av klassgränser och orimliga inkomstklyftor? Det talas i skolan om likvärdighet mellan olika former av utbildning och om fritt val efter intresse och fallenhet. Men vad hjälper det, om eleverna och deras föräldrar är medvetna om att detta fria val blir bestämmande för inkomst och s.k. status, för ställningen i den allmänna hackraden så att säga? Vi vill förverkliga demokrati 1 skolan, men om människorna får lära sig att medinflytande är någonting som man har litet grand av när man är liten och går i skolan men som man däremot förmenas när man blir stor och är en kugge i produktionen, då börjar de kanske tvivla på demokratin. Det är ett enkelt konstaterande av att jämlikhetens samhälle aldrig kan stiga fram som en fågel Fenix ur skolans värld. Det måste alltid finnas samklang, ett samspel mellan skolreformerna och den omdaning som sker av samhället utanför skolans murar. Försummar vi detta samspel kan skolan lätt förvandlas till elitsamhällets och konkurrenssamhällets bastion. Men samtidigt har de rätt som ställer kraven och förväntningarna på skolan högt. Skolan är och förblir en nyckel till att avskaffa klassamhället. Det finns därvidlag inga enkla patentlösningar, men det finns den ständiga ihärdigheten att försöka forma om en trög verklighet och den ständiga strävan att gripa sig an de otaliga konkreta problemen från en gemensam grundsyn. Vi har ingen anledning att mot bakgrunden av de erfarenheter som gjorts här under tjugo år, efter kriget, se med pessimism på framtiden. Det råder väl ingen tvekan om — det vågar jag säga, eftersom jag är ganska ny i det här arbetet — att vi allmänt sett ligger långt framme internationellt i fråga om takten i utbyggnaden och vad beträffar nya idéer i skolpolitiken. Utländska kolleger och experter kommer hit och ställer ständigt samma frågor: Hur orkar ni hålla detta tempo i reformarbetet på utbildningens område? Hur lyckas ni trots allt få fram så mycket pengar från stat och kommun till skolan? Hur lyckas ni få opinionen att acceptera så stora förändringar? Förklaringen är, och det är därför jag avslutningsvis tar upp det, väsentligen ideologiskt ett resultat av att man omfattar de målsättningar som ställs för skolan. De är kanske inte i första hand att söka i det arbete som utförs i kanslihuset eller det utmärkta arbete som görs i detta hus, i debatterna i denna sal, inte heller hos de förträffliga grupper som är verksamma i skolan inom sitt yrke. Förklaringen är att finna långt ute på fältet skulle jag vilja säga. Skolpolitiken är förankrad hos otaliga människor ute i kommuner och landsting som fört fram skolpolitiken i centrum för sin politiska gärning. De har gjort det inte bara för att höja nationalprodukten, även om det Naturligtvis är en viktig sak, utan de har gjort det på grundval av en enkel demokratisk jämlikhetsidé som går långt ut Över den begränsade tanken om lika Möjligheter för alla. Det är fråga om att 1 praktiken erkänna att alla har lika värde. Denna ideologiska medvetenhet har under mycket lång tid, tror jag, ut Slort den väsentliga styrkan i svensk skolpolitik. Den slutsats vi härav bör dra är san Nerligen icke förnöjsamhet. Tvärtom — Slutsatsen blir väl att vi än starkare Måste spänna våra krafter för att ta itu Med alla de brister som ännu finns kvar och alla de lockande möjligheter som väntar på att förverkligas. Den reform som riksdagen i dag under betydande enighet står i begrepp att förverkliga ser jag som ett viktigt steg i förverkligandet av de långsiktiga målen för utbildningspolitiken. Jag ser den som ett möjligt steg mot ökad jämlikhet och en mera vital demokrati.

Herr talman! »En grundläggande princip för omdaningen av det svenska skolväsendet har varit och är strävan att stärka demokratin och skapa ökad jämlighet i samhället.» Dessa ord inleder - departementschefsuttalandet i denna proposition angående revidering av läroplan för grundskolan. Vi är och bör vara överens om att det är angeläget att skolan får en sådan utformning att förverkligandet av denna princip främjas. Därför vill vi alla medverka till att vidga de referensramar för kommunikationer mellan människorna, som skolan avser att ge. Av utbildningsministerns stora skoltal nyss kan man möjligen få den uppfattningen att den socialdemokratiska regeringen under hårda strider genomfört de senaste årens reformer på skolans område. Jag vill slå fast att det är en missuppfattning om någon tolkar statsrådets uttalande på det sättet. Partierna har i allt väsentligt varit eniga om behovet av reformer på skolans område — alltifrån skolkommissionen, som för övrigt tillsattes och fick sina direktiv av en ecklesiastikminister tillhörande högerpartiet. Därför tycker jag inte det är så uppseendeväckande, som statsrådet nyss betecknade det, att vi i dag är så eniga om den proposition som nu ligger på kammarens bord. Visst har det rått delade meningar om detaljer, framför allt i fråga om de ytt re tingen — skoladministration och skolorganisation. Naturligtvis betyder själva organisationen av skolan mycket, men möjligen har vi vuxna en benägenhet att överdriva organisationens betydelse en smula och tillmäta de yttre formerna större vikt än skolungdomarna själva gör. Vi ser på dessa ting utifrån våra egna ofta mycket fördomsfulla uppfattningar om hur olika yrken och yrkesutbildningar i samhället värderas och bör värderas. Vi glömmer lätt bort att ungdomarna själva i många fall primärt har helt andra värderingar och följaktligen en helt annan syn på de olika utbildningslinjerna. Att deras föräldrar inte alltid visat sig vara lika oförvillat förnuftiga utan mera insnöade är en annan sak, men det ligger tyvärr liksom inbyggt i de flesta människors naturliga utveckling. På detta kan man inte råda bot med skolorganisatoriska åtgärder. För skolungdomen själv är säkert skolans innehåll långt mycket viktigare än dess yttre form. Det är innehållet i undervisningen som skapar elevernas intresse eller dödar det och det är innehållet som skall få eleverna att förstå att de nio obligatoriska skolåren har en mening och att det inte är fråga om en meningslös tvångstjänst. Men för att innehållet, d. v. s. kombinationen av olika läroämnen, kursplaner och undervisning, skall bli intresseväckande och stimulerande för eleverna och för dem synas ha en konstruktiv mening, måste det anpassas till elevernas naturliga anlag och varierande förutsättningar för olika slag av studier. Vi gagnar ingen eller intet genom att förneka eller försöka blunda för att det finns olikheter i dessa avseenden mellan olika individer. Detta innebär inte att vi förnekar att alla människor har lika värde. Men vi bör av detta dra den slutsatsen att den obligatoriska skolan bör konstrueras så, att den kan erbjuda eleverna bästa möjliga förutsättningar för den trivsel som är nödvän dig för att nå goda resultat. I detta avseende erbjuder den nu föreslagna reformen av läroplan för grundskolan — den tredje generationen av grundskolan som statsrådet Palme uttryckte det — icke en godtagbar lösning. Enligt min mening bör skolan tillhandahålla ett mindre teoretiskt betonat alternativ i årskurs 9 för de drygt 20 procent av eleverna som nu väljer de s.k. tvåbokstaviga linjerna. Dessa elever har i det nu föreslagna högstadiet inte möjligheter att göra ett fritt val som alltid svarar mot deras anlag och intressen. Följden härav kan enligt väl grundad erfarenhet bli vantrivsel och mer eller mindre allvarliga störningar både för dessa elever själva och för deras kamrater och lärare. Sist och slutligen kan sådana följdföreteelser av en felaktig organisation få rent destruktiv inverkan på vår strävan efter ökad jämlikhet. I reservationen 1 till det föreliggande utskottsutlåtandet begäres att det i årskurs 9 skall införas ett tillvalsalternativ med en undervisning motsvarandeistort den som i dag meddelas de elever som väljer tvåbokstaviga linjer, och då detta enligt min mening innebär en förbättring i jämförelse med propositionens förslag yrkar jag bifall till reservationen. Om den emellertid inte vinner kammarens bifall, kommer jag att stödja reservationen 2, som enligt min bedömning innebär det näst bästa alternativet. Vid utskottsbehandlingen av proposition nr 129 har vi haft att ta ställning till ett stort antal motioner. I flera fall har motionärernas önskemål inte kunnat biträdas av utskottet, och jag föreställer mig därför att många motionärer nu är missnöjda eller besvikna. Detta är kanske särskilt förhållandet med dem som har yrkat att benämningen kristendomskunskap skall bibehållas i stället för den i propositionen föreslagna beteckningen religionskunskap. Jag vill därför något beröra skälen till ut skottets ställningstagande på den punkten. Undervisningen i ämnet skall meddela kunskap om också andra religioner än den kristna. Den skall vara objektiv och allsidig. Därför är det enligt utskottets mening logiskt att kalla ämnet för vad det är, nämligen religionskunskap. Detta innebär självfallet inte någon negativ värdering av kristendomen som religion. Jag är helt övertygad om att flertalet av utskottets och även kammarens ledamöter tvärtom har samma positiva inställning till kristendomen som jag själv. Jag är angelägen om att framhålla detta, så att ställningstagandet i den rent praktiska ämnesbenämningsfrågan inte ger anledning till farhågor för någon strävan bort från kristen religion och etik. Utformningen av ämnet matematik har under den senaste tiden tilldragit sig nytt intresse. Orsaken härtill är att matematikundervisningen för nybörjarna i grundskolan läggs om från den konkreta och praktiskt betonade matematik vi hittills haft till en mera teoretisk och abstrakt form, som ansluter till samma terminologi och symbolskrift som används vid universitetens matematikundervisning. Matematiken har i alla tider av många elever betraktats som ett svårt ämne, och det torde inte råda något tvivel om att den s.k. nya matematiken måste betecknas som ännu mera svårgripbar än den gamla. Lärarnas erfarenheter och företagna prov verifierar detta konstaterande. Den nya matematikens praktiska betydelse för andra än dem som bedriver högre matematikstudier kan ock Så betecknas som mycket diskutabel. Under sådana förhållanden är det minst Sagt tveksamt, om det är lämpligt att utan ingående försöksverksamhet som till äventyrs givit positivt utslag införa den sortens matematik i grundskolan. Det borde vara angeläget att utform Ningen av ett enskilt läroämne av så Stor praktisk betydelse för alla männi skor i ett modernt samhälle, som matematiken onekligen har, inte helt anförtros en liten krets ensidigt inriktade specialister. Lärare, elever, föräldrar, de s.k. avnämarna och helst också riksdagen måste få utöva inflytande på hur undervisningen i ett så viktigt ämne skall utformas.